Fru talman! Jag tänker bl.a. tala om invandrarpolitiken som försvann. Sedan 1975 har invandrarpolitiken utvecklats här i landet. Med hjälp av ett omfattande utredningsarbete kom man fram till en relativ partipolitisk enighet om dels de problem som invandrarna möter i Sverige, dels målsättningen för invandrarpolitiken. Målsättningen om jämlikhet, valfrihet och samverkan proklamerades högtidligt, och en rad reformer genomfördes. Den tidigare assimileringspolitiken förkastades, och invandrarnas funktionella integrering i det svenska samhället blev målet för de invandrarpolitiska ansträngningarna och reformerna. Man kan säga att invandrarpolitiken ända fram till början av 1980-talet har varit föremål för ett reformarbete, om än bristfälligt. Det har varit helt nödvändigt, eftersom invandrarna utgjorde en så stor del av befolkningen och deras försämrade sociala situation skulle förorsaka samhälleliga störningar. Sedan dess har invandrarnas situation gradvis försämrats, dels beroende på att de samhälleliga insatserna på alla invandrarpolitiska områden minskat reellt men framför allt beroende på förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Den svenska industrins accelererande strukturella omvandling och strukturrationalisering har resulterat i ett ständigt minskat behov av arbetskraft och i att allt större grupper av människor slagits ut ur produktionen. Hårdast drabbad blir den okvalificerade arbetskraften, till vilken större delen av invandrarna hör. Industrins strukturella omvandling ställer dessutom helt nya och annorlunda krav på arbetskraften i fråga om ökad yrkesutbildning, ökad allmän kunskapsnivå samt ökade språkfärdigheter. Det innebär större svårigheter för invandrarna att komma in på arbetsmarknaden och stanna där. På så sätt har den pågående strukturella omvandlingen ändrat förutsättningarna för invandrarna. Från att ha varit en önskvärd, nödvändig och eftertraktad produktionsfaktor håller invandrarna på att omvandlas till en grupp svårplacerade människor som konkurrerar om de befintliga arbetsplatserna med den inhemska arbetskraften. Som följd av denna utveckling kan man konstatera en ökad segregation. Det är en yrkesmässig segregation, en ökad överflyttning från industrijobb till serviceyrken, men också en ökad arbetslöshet som drabbar invandrarna och speciellt ungdomarna och kvinnorna mycket hårt. Arbetslöshetssiffrorna, som i många fall är mer än dubbelt så höga som för svenska medborgare, talar sitt tydliga språk, och det är skrämmande. Man kan också konstatera en ökad social, ekonomisk och bostadsmässig segregation för invandrarna, vilket gör att målet för invandrarpolitiken, dvs. invandrarnas funktionella integrering i det svenska samhället, nu är avlägsnare än någonsin. Därför anser vi att sådana insatser som ökar invandrarnas sociala rörlighet, ökar deras bildningsoch kunskapsnivå, ökar deras rörlighet vad gäller yrke, inkomst och bostad är helt nödvändiga insatser som ett led i den långsiktiga processen att nå invandrarpolitikens målsättning. Under den regeringsperiod som har gått avslutade fem stora utredningar på invandrarpolitikens område sin verksamhet.

Inget av dessa fem utredningsbetänkanden har resulterat i någon proposition från regeringens sida. Regeringen tog de färdiga betänkandena, stoppade in dem i en byrålåda och gjorde ingenting. Under hela regeringsperioden har man avvisat viktiga och välmotiverade förslag på invandrarpolitikens område med hänvisning till pågående utredningar. Senast under vårriksdagen avvisades en rad motioner av utskott och kammare med hänvisning till en kommande proposition i slutet av maj månad. Maj månad har kommit, men propositionen har uteblivit. Regeringen utfäste sig då att komma med förslag omedelbart efter valet. När man läser förteckningen över kommande propositioner under höstriksdagen finner man att propositionen om invandrarpolitiken återigen lyser med sin frånvaro. De frågor, fru talman, som hopar sig och som kräver svar är många. Man undrar om det skulle vara möjligt att förfara på det här viset på något annat politiskt område. Om man inte har för avsikt att göra någonting på detta område, varför fullföljde man då en massa utredningar med anlitande av sakkunniga, experter, referensgrupper osv., som har kostat miljoner kronor? Jag fattar faktiskt inte detta. Invandrarpolitiken, som utvecklades, reformerades och förverkligades sedan 1975, försvann plötsligt. Den finns inte längre!

Vad som nu håller på att ske är att Europa bygger upp en vattentät mur omkring sig för att skydda sig mot det stora flyktingproblemet i världen, vars största börda bärs av de fattigaste länderna i tredje världen. De sprickor i muren som återstår är ett minimalt läckage, och det håller Sverige som bäst på med att täppa till genom att inte följa andan i sin egen lagstiftning och dess tidigare praktiska tillämpning. Med hjälp av visumtvång och andra metoder som syftar till att förlägga den svenska passkontrollen till andra länders gränser bygger man upp allt högre murar. I stället för att söka nå internationella överenskommelser, som gör det möjligt att också länderna i Europa tar sin del av ansvaret för det stora flyktingproblemet i världen, ägnar man sig åt att tävla med varandra om vem som mest effektivt skyddar sina gränser. Detta strider mot en human, generös och solidarisk flyktingpolitik. Om den nuvarande politiken fortsätter riskerar vi att rättssäkerheten för flyktingarna totalt åsidosätts och att respekten för svensk lagstiftning urholkas.

Fru talman! I juni månad 1983 överlämnade invandrarpolitiska kommittén sitt betänkande Invandrarpolitiken, förslag.

I maj månad detta år meddelade invandrarministern att den invandrarpolitiska propositionen, baserad på IPOK, skulle senareläggas. Även om man kan ha förståelse för detta, har dröjsmålet varit beklagligt. I juni uttryckte tio rikstäckande invandrarorganisationer sin besvikelse över att någon proposition inte framlagts och framhöll att riksförbundens verksamhet hotades av deras ansträngda ekonomiska situation och av oklarheten om det framtida ekonomiska stödet. Det finns uppenbarligen en underskattning av hur betungande såväl allmänna som enskilda ärenden av invandrarpolitisk natur är. En förstärkning av resurserna har gjorts under den gångna sommaren, men av allt att döma är resurserna ändå otillräckliga i förhållande till behoven nu och framöver. Det är av flera skäl angeläget att en proposition om såväl invandrarpolitiken som om diskrimineringslagstiftningen kan läggas fram snarast möjligt. Då det gäller frågan om en förbättrad diskrimineringslagstiftning framförde invandrarministern den 8 maj i år en rad ställningstaganden, som jag kan instämma i, bl.a. att straffet för olaga diskriminering skall skärpas, att spärrar och särregler som gäller t.ex. tillträde till olika befattningar och förtroendeuppdrag skall tas bort, att en särskild ombudsman skall tillsättas för att motverka etnisk diskriminering i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Därutöver är det viktigt att vår lagstiftning mot rasistiska organisationer och deras verksamhet skärps, så att den kan bli ett bättre instrument för att bekämpa sådana organisationer och deras företrädare. Det gäller också att de myndigheter som skall beivra verksamheten har tillräckliga resurser för att kunna göra detta. En diskrimineringsombudsman kan fylla en viktig funktion på hela detta fält för att förebygga och beivra etnisk diskriminering. Men uppgiften är svår om verksamheten skall kunna bli effektiv. Det är därför angeläget att ombudsmannens befogenheter inte blir alltför begränsade. Det är också viktigt att ombudsmannen verkligen förses med tillräckliga resurser för att kunna fylla sin funktion. I regeringsförklaringen sägs att vår flyktingpolitik är ett viktigt uttryck för internationell solidaritet, omsatt i praktisk handling. Detta uttalande är förpliktigande. Det behövs i dagens situation en konsekvent och human flyktingpolitik. En bred riksdagsmajoritet har fastslagit att Sverige måste föregå med gott exempel i sin egen flyktingpolitik för att kunna uppnå goda resultat i internationella sammanhang då det gäller fördelningen av ansvaret för flyktingarna. Jag har, liksom företrädare för andra partier, interpellerat invandrarministern om flyktingpolitiken. Jag skall därför inte i dag gå närmare in på flyktingpolitiken utom på en punkt, beträffande kommunernas ansvar. Våra mottagningsresurser i fråga om flyktingar är ansträngda. Kommuner främst inom storstadsregionerna har fått ta emot en alltför stor andel av de senaste årens flyktinginvandring. Dessa kommuner har samtidigt haft många svåra sociala och ekonomiska problem att lösa. Svårigheterna har ökat genom att ett stort antal flyktingar på egen hand bosatt sig i Helsingforssregionen, till en del därför att mottagning inte kunnat ordnas på annat håll i landet. En prognos för hela 1985 pekar på att Helsingforss län kommer att få ta emot 4 500 flyktingar/asylsökande. Det är 1 000 fler än under innevarande år fram till augusti, och det är betydligt fler än vad avtalet omfattar för länet, nämligen 2 029 platser. Alla län och kommuner måste ta sin del av ansvaret och bidra till att syftet med den nya flyktingmottagningen uppnås. Utplacering av flyktingar till bostadsorterna bör ske snabbare. Informationen om flyktingarnas situation och varför de sökt sig till Sverige måste ökas. Helsingforss läns socialdemokrater antog vid sin distriktskongress i våras ett omfattande invandrarpolitiskt aktionsprogram. Programmet riktar sig till kommuner, landsting och arbetarrörelsens organisationer inom vårt län. Där finns också ställningstaganden och krav som riktar sig till statsmakterna. Invandrarfrågorna spelar en stor roll i Helsingforss län. Det är det mest invandrartäta länet i hela landet. Mer än 200 000 av länets invånare är födda i utlandet, och 150 000 är utländska medborgare. Invandrartätheten är särskilt markant i den södra regionen, där i flera kommuner över 20 96 av invånarna är invandrare. Det är angeläget att Helsingforss läns socialdemokraters program beaktas inte bara då det gäller den blivande invandrarpolitiska propositionen utan också när det gäller andra förslag som kan bli aktuella, främst i fråga om sysselsättningen, boendet, skolan, den sociala servicen, sjukvården och äldreomsorgen. Låt mig framhålla några punkter ur programmet. Det är nödvändigt att utvidga statsbidragen till kommunerna så att hemspråksträning för invandrarbarn kan sättas in mycket tidigare än nu. Insatserna för invandrarbarnen i förskolan bör i högre grad prioriteras, så att kommunerna betydligt mer aktivt kan tillgodose behovet av en tidig hemspråksundervisning. En fortsatt internationalisering måste ske av skolans undervisning enligt de mål som skolans läroplaner anger. Ämnet invandrarkunskap bör stärkas och antingen införas som obligatoriskt ämne eller vävas in i samhällskunskapen och andra ämnen. I detta sammanhang vill jag också starkt understyrka de vuxna invandrarnas behov av undervisning i svenska. Det har rått en bred enighet om att goda kunskaper i svenska är en absolut förutsättning för invandrarnas möjligheter att finna sig till rätta här i landet. Emellertid är de resurser som nu anslås till SFI-undervisningen klart otillräckliga, vilket bl.a. innebär att invandrare kan tvingas vänta länge innan de kan påbörja svenskstudierna. Totalbehovet av resurser för SFI har ökat genom den i och för sig nödvändiga ambitionen att inte koncentrera invandringen till ett fåtal regioner i landet. I Storstockholm är situationen vad gäller resurser för SFI särskilt otillfredsställande, genom att betydligt fler invandrare än vad som förutsågs i förhandlingarna med kommunerna har kommit till vår region. Kostnadsökningar i kombination med stillastående eller t.o.m. minskade resurser gör att situationen vad gäller SFI blir alltmer ohållbar, både för studieförbunden och för de berörda invandrarna, som ju i praktiken döms till sysslolöshet i väntan på möjligheter att delta i SFI. Därför måste det ur alla synpunkter vara väl använda pengar att ge SFI-verksamheten anslag motsvarande undervisningsbehovet. Invandrarnas boendefrågor måste lösas i första hand genom allmänna bostadspolitiska åtgärder. Situationen i de svårast segregerade områdena är så pass komplicerad och sammansatt, att enstaka begränsade insatser av kommunal eller annan art är otillräckliga. Statsmakter, forskning, landsting och kommuner måste samverka i en brett upplagd aktion. Staten måste satsa erforderliga resurser i akt och mening att häva den sociala obalansen i länets invandrarrika områden. Det är bra att regeringen uppdragit åt invandrarverket att snabbutreda förhållandena i invandrartäta bostadsområden. Denna utredning måste sedan följas av konkreta verkningsfulla insatser. Befintliga bostadsområden med ensidiga miljöer bör bli föremål för s.k. ROT-insatser och berikas med inslag från olika invandrarkulturers boendemiljö. ROT-lånen bör göras tillgängliga för miljonprogrammets höghusområden. En vitalisering och förbättring av bostadsanvisningslagen är behövlig. Dagens arbetsmarknadssituation är speciellt besvärlig för invandrarna. I Helsingforss län är arbetslösheten dubbelt så hög bland invandrarna som genomsnittligt i länet för motsvarande åldersgrupper. En förbättring förutsätter att invandrarna får ökad rätt till yrkesvägledning och arbetsmarknadsinformation. En fortsatt omprioritering inom AMS bör inriktas på förstärkta förmedlingsinsatser för de lokala arbetsförmedlingarna i invandrartäta områden. Det handlar om inskrivning av arbetssökande invandrare, sökande bland lediga tjänster och kontinuerlig bevakning av lämpliga arbetstillfällen mellan den arbetssökandes besök hos arbetsförmedlingen. Invandrarnas svårigheter på arbetsmarknaden i Helsingforss län är en reflex av de speciella problem som finns på vår arbetsmarknad, och som i viss mån skiljer sig från situationen i andra län. Mycket ofta — i ca 75 90 av de ledigförklarade tjänsterna — ställer arbetsgivarna i länet krav på lämplig yrkesutbildning och yrkeserfarenhet. Man ställer ofta speciella krav på personliga kvalifikationer, och rekryterar hellre arbetskraft från andra regioner än att ge avkall på dessa högt ställda krav. Detta har inneburit att vi i Helsingforss län har fått en ganska stor grupp långtidsarbetslösa, trots att efterfrågan på arbetskraft är relativt god i länet och trots att man inom vissa yrkesområden kan tala om en bristsituation. Vi har också en obalans mellan Storstockholms norra och södra delar, så till vida att de lediga platserna till övervägande del tillkommer på nordsidan, medan söderkommunerna i regionen sedan länge har en relativt hög arbetslöshet. Det är, som jag nämnde, strukturella obalanser i länets arbetsmarknad. De drabbar de ekonomiskt och socialt svaga grupperna oproportionerligt hårt. En av dessa grupper är invandrarna. För att råda bot på dessa obalanser behövs en aktivare näringspolitik inom regionen. Denna bör komma till uttryck genom att högskoleutbildning och forskning lokaliseras till de invandrarrika kommunerna. En satsning på forskningscentrum vid Huddinge sjukhus kan nämnas som ett lovvärt exempel. Det ger en rättvisare geografisk fördelning av arbetsplatserna, som i sak innebär att fler nya jobb skapas som är lämpade för olika slag av invandrargrupper. Då det gäller att genomföra en rimlig och framgångsrik invandrarpolitik är det ofrånkomligt att detta leder till vissa utgiftsökningar för såväl stat som kommuner. På sikt kommer detta att leda till besparingar. Även invandrarpolitiska kommitténs förslag innebär vissa utgiftsökningar. Intresset av att bättre än nu kunna infria de invandraroch minoritetspolitiska målen är så stort, att det i sista hand kan finnas anledning att pröva kommitténs förslag om att införa vissa avgifter på några områden för att därigenom tillföra staten inkomster, exempelvis genom en höjning av avgifterna för turistvisum, för visum för affärsbesök och för förvärv av svenskt medborgarskap. Fru talman! Det finns konservativa och reaktionära krafter som spekulerar i invandraroch flyktingfientlighet, även om de förnekar eller försöker dölja detta. Det är av stor betydelse att vi i dagens situation slår vakt om en aktiv och progressiv invandrarpolitik. En rättvis och generös flyktingpolitik är en internationell förpliktelse, som har starkt stöd inom vårt folk. Framgången för kampanjen Rör inte min kompis är ett uttryck för detta. Rasfördomar, invandraroch flyktingfientlighet måste med kraft bekämpas. Det gäller att sopa framför egen dörr. Det stärker vårt agerande mot rasdiskriminering och annan förföljelse på det internationella planet.

Fru talman! Frihet, jämlikhet och broderskap är klassiska liberala honnörsord. Apartheid står i motsats till dem alla. Den liberala världsrörelsens totala avståndstagande från apartheid bekräftades på nytt i den resolution som i förra veckan antogs av Liberala internationalen — de liberala partiernas världsorganisation — vid kongressen i Madrid. Jag skall här inte ta upp tid för att ytterligare beskriva min och andra liberalers avsky för apartheidsystemet. Det är, som framhållits t.o.m. av den amerikanske utrikesministern, ett system dömt till undergång. Avgörande härför är det växande motståndet inom Sydafrika. Den kampen för frihet förs glädjande nog inte bara av svarta utan också av många vita som t.ex. den liberala medborgarrättskämpen Molly Blackburn, som nyligen var på besök i Helsingfors. Jag tänker på henne och på alla hennes modiga medkämpar inom det liberala partiet i Sydafrika, inom kyrkorna och inom organisationer som Black Sash, Förenade demokratiska fronten och Föräldraorganisationen för arresterade ungdomar. Också den i Sydafrika förbjudna befrielseorganisationen ANC förtjänar vårt stöd. Förhandlingarna nyligen mellan sydafrikanska liberala ledare och ANC-ledare i Zambia är en viktig händelse. Detsamma gäller de tidigare överläggningarna mellan ANC och företrädare för Sydafrikas näringsliv. Inom folkpartiet förstår vi till fullo bitterheten hos de svarta över det massiva våld och det mördande som utövas av nationalistregimen och dess handgångna inom polisen och militären. Men vi tror inte att vare sig den enda eller den önskvärda vägen till befrielse och demokrati för Sydafrikas förtryckta går genom ett kraftigt upptrappat motvåld. Det vi vet om nationalistregimens vapenmässiga övertag och brutalitet gör att vi inte kan önska — än mindre uppmana - till revolution i Sydafrika. Allra minst anstår detta den som inte själv bor i eller har sin familj och sina kära i Sydafrika. Det är både min förhoppning och min övertygelse att apartheidsystemet skall fås att falla samman utan ett starkt upptrappat våld. Demonstrationer och annan opinionsbildning är ett viktigt medel. Ekonomiska stridsåtgärder är ett annat. Konsumentbojkotter mot vita affärsinnehavare har inletts på flera håll i Sydafrika och tycks få ökad spridning. De verkar vara ett framgångsrikt vapen. Strejker och andra fackliga stridsåtgärder kan bli det. Civil olydnad är ytterligare ett starkt motståndsvapen. Kamp med medel av dessa slag förtjänar vårt helhjärtade stöd. Detta stöd skall vi lämna, både i ord och i handling. Den avsky vi känner för det våld som utgår från apartheid får dock inte leda oss — politiker, journalister och andra— att förhärliga det motvåld som kan bli en, i sig mycket förståelig, följd av övergreppen mot oskyldiga och försvarslösa människor. Tror vi på möjligheten av och vill vi verka för apartheidsystemets undergång utan ett kraftigt upptrappat våld, måste vi vara konsekventa i vårt synsätt och i vårt handlande. Ekonomiska sanktioner och hotet om sådana sanktioner är med all säkerhet omvärldens främsta medel att sätta den sydafrikanska regimen under ökad press. Folkpartiets inställning och handlande i denna sak är väl kända. Den lag om investeringsförbud i Sydafrika som beslöts 1979 på förslag av folkpartiregeringen har fått efterföljd och inspirerat till åtgärder mot apartheidregimen från många staters sida. När vi 1979 tillgrep sanktionsvapnet gjorde vi det bl.a. i det lovliga syftet att därigenom också skapa opinion mot apartheidsystemet. I det nuvarande läget, med en stark och medveten opinion mot apartheid i hela världen och med en alltmer målmedveten motståndskamp inom Sydafrika, bör det opinionsbildande syftet spela en mindre framskjuten roll. Vad det nu faktiskt gäller är att, med hjälp av bl.a. det ekonomiska sanktionsvapnet, på ett verkningsfullt sätt ingripa mot apartheidsystemet i syfte att få bort det — och att få bort det nu! Då framstår ensidiga svenska sanktionsåtgärder, av marginell betydelse för Sydafrikas ekonomi, som något mindre betydelsefulla. I stället växer betydelsen av svenska åtgärder för att få till stånd internationellt samordnade och villkorade åtaganden om sanktioner — kännbara och verkningsfulla sanktioner. Det är detta jag skulle önska att den svenska Sydafrikadiskussionen handlade om. Nu får ofta mera perifera frågor ta all tid och all uppmärksamhet i anspråk. Varje isoleringsåtgärd är icke nödvändigtvis ett framsteg.

Om denna begäran avvisas vidtas kännbara och efter hand allt hårdare sanktioner mot Sydafrika. Om villkoren uppfylls uteblir eller inställs sanktionerna. Sanktioner är ju inget självändamål. Målet är att få bort apartheidsystemet. Det är i det syftet sanktionsvapnet bör användas. Om de avgörande besluten om avskaffandet av apartheid och införande av demokrati tas redan inför hotet om omfattande sanktioner skulle detta vara en fördel. I ett från apartheid befriat och demokratiskt Sydafrika är det medborgarnas sak att själva avgöra vilket ekonomiskt system de vill ha och vilka regler som skall gälla för egendomsoch inkomstfördelningen i landet. Men vad de då än väljer är — när apartheidsystemet fallit — en fungerande ekonomi en styrka för alla som i Sydafrika arbetar för demokrati, frihet och ökat välstånd för alla sydafrikaner. Det är också, fru talman, de krafterna som nu och framgent förtjänar allt det stöd Sverige kan ge dem.

Fru talman! För alla humanister och demokrater är det en förstahandsuppgift att bekämpa rasism och rasförtryck i alla dess former var de än uppkommer. Mot den bakgrunden är det särskild glädjande att ungdomen har startat en livskraftig solidaritetsrörelse mot rasismen. SOS Racisme och ”Rör inte min kompis” visar att vi alla har ett ansvar och att vi faktiskt har stora möjligheter att påverka opinionen och samhällsutvecklingen. Det sydafrikanska apartheidsystemet är den vidrigaste och mest utstuderade formen för rasförtryck som vi känner till. Det är nödvändigt med samlade internationella aktioner gentemot Sydafrika från regeringar, partier, ungdomsförbund, fackliga organisationer, företag, kyrkor och alla vi enskilda individer. En förtryckarregim kan bringas på fall om den inhemska oppositionen får ett massivt internationellt stöd. Det visar historien. En regering kan inte i längden regera mot majoriteten av befolkningen. Apartheidsystemet bygger helt på rasåtskillnad i alla delar av samhällslivet. Den hudfärg man föds med bestämmer hela ens framtid, barnens uppväxtvillkor, möjligheterna att få en utbildning och ett arbete efter intresse och fallenhet, möjligheten att försörja sig och sin familj och få en tryggad ålderdom samt rätten att besluta om sina egna angelägenheter. Den som föds med vit hudfärg får alla dessa möjligheter och rättigheter. Den som föds med svart hudfärg får inga rättigheter alls. För oss som humanister är det en självklar utgångspunkt att alla människor har lika värde, att alla skall ha samma möjlighet att leva ett meningsfullt och människovärdigt liv den korta stund vi har på jorden. Apartheidsystemet är ett djupt omoraliskt system. Läget i Sydafrika har allvarligt försämrats under de senaste månaderna. Med en avskyvärd brutalitet försöker regimen krossa och splittra apartheidmotståndet. Skolbarn arresteras. Fredliga demonstrationer och begravningståg förvandlas till blodbad. Med undantagstillståndet har regimen intensifierat terrorn. Förra året presenterades en undersökning som visar att fattigdomen är utbredd bland den svarta befolkningen och att den ökar på grund av apartheidsystemet, något som ofta förnekas i debatten. Undersökningen visar att barnadödligheten i Sydafrika är ca 30 gånger högre bland svarta barn än bland vita barn och att den är högre än i länder som Mogambique, Cuba eller Mexiko. En tredjedel av svarta barn under 14 år är undernärda eller har stannat i växten. Antalet svarta som lever under existensminimum ökar år från år. Över en miljon svarta saknar inkomst helt. Den ökade fattigdomen är en direkt följd av tvångsförflyttningen av de svarta från deras ursprungliga bostäder till de s.k. hemländerna. Hemländerna blir så överbefolkade att jordbruket inte räcker till, bostadsförhållandena blir usla osv. Många söker sig därför till städerna i Sydafrika. På grund av passlagarna blir de trakasserade av polisen. De arresteras, får böta och skickas tillbaka till hemländerna igen. Den minskande svarta befolkningen i själva Sydafrika har det visserligen bättre än de som bor i hemländerna, men många lever nära existensminimum i mycket trångbodda och otrygga områden. Svarta arbetare tvingas ofta arbeta under rent omänskliga arbetsvillkor och till väsentligt lägre löner än de vita. Deras förhållanden påminner om dem som rådde i vårt land före demokratins genombrott, fast värre, eftersom de förutom ett ekonomiskt och politiskt förtryck också drabbas av rasförtryck. Motståndskampen mot regimen har intensifierats och blivit alltmer framgångsrik. Fackföreningsrörelsen har stärkt sin ställning och rönt respekt hos en del vita företagare, men här som i alla diktatoriska regimer blir fackliga ledare förföljda och trakasserade. ANC och UDF liksom SWAPO i Namibia får se sina ledare fängslade på godtyckliga grunder. ANC-ledaren Nelson Mandela har suttit fängslad i över 20 år. För arbetarrörelsen har det varit en självklarhet att stödja de svartas motståndskamp och stödja befrielserörelserna där. Den svenska fackföreningsrörelsens engagemang är särskilt viktigt med det stöd den ger till uppbyggandet av de svartas fackliga organisationer. Transportarbetareförbundets bojkottaktion är värd allt stöd. Den kan få extra stor betydelse om Internationella transportarbetarfederationen verkar för att den blir internationellt omfattande. LO har också tidigare gått i spetsen genom samarbetet med kyrkorna om sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Den svenska regeringen har länge arbetat aktivt för att åstadkomma effektiva internationella sanktioner mot Sydafrika. Det var ett svenskt initiativ som låg bakom FN-resolutionen 1976 om förhindrande av utländska nyinvesteringar i Sydafrika. Vi har också arbetat efter principen att Sverige skall vara pådrivare och föredöme. Lagen mot förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia är det hittills främsta exemplet på det. Denna lag skärptes i våras. Regeringen har nu aviserat ytterligare åtgärder mot apartheidregimen i Sydafrika. Det kommer att läggas fram en proposition senare i höst. Bland det som har aviserats är: —- Rekommendation till näringslivet att avstå från handel med Sydafrika. Uppdrag till berörda myndigheter att studera användningen av metaller och mineral från Sydafrika i svenskt näringsliv. Studien syftar till att visa på alternativa leverantörsländer. Det är bra att regeringen har tagit det här initiativet. Samtidigt som Sverige arbetar för internationella sanktioner tar vi egna initiativ här hemma enligt principen att ligga steget före. Det finns emellertid några punkter i detta paket som kräver särskild uppmärksamhet. Den ena gäller rekommendationerna till näringslivet. I andra länder finns exempel på att företag frivilligt eller på rekommendation från regeringar avstått från handel med Sydafrika. Någon liknande uppställning från svenska företag har vi hittills inte sett. Därför krävs det av samtliga partier att de driver opinion mot företagen att ställa upp på bojkotten. Skulle det visa sig att företagen ändå inte ställer upp måste regeringen ha en beredskap för att vidta åtgärder, t.ex. i form av exportlicenser. Den andra punkten gäller importförbudet. Importförbudet omfattar nu enbart förslaget om jordbruksprodukter med hänsyn till GATT-avtalet. Men utvecklingen i Sydafrika har gått snabbt. Den internationella opinionen har börjat vakna på allvar. Därför måste regeringen också ha en beredskap för att kunna införa ett totalt importförbud. Regeringen bör tillsammans med de nordiska länderna ta upp överläggningar med GATT om att kunna göra undantag från GATT-avtalets bestämmelser med hänsyn till den mycket speciella situation som råder i Sydafrika och som hotar att leda till en blodig konflikt. Det är också nödvändigt att vi får ett samlat svenskt uppträdande över partigränserna. Ingen möda får sparas när det gäller att bekämpa apartheidsystemet. De krav vi gemensamt måste ställa med adress till regimen i Pretoria är: - Upphäv undantagstillståndet! Frige villkorslöst Nelson Mandela och alla de andra politiska fångarna! Inställ de planerade högförräderirättegångarna! Upphäv dödsdomen mot Benjamin Moloise! Inled en dialog med majoritetens verkliga ledare! Gör slut på apartheidsystemet! Ge Namibia dess frihet åter! Lika viktigt som det är med ett gemensamt uppträdande mot apartheid i Sydafrika är det att vi gemensamt bekämpar de tendenser till rasism och främlingshat som dyker upp här hemma och att vi gemensamt bidrar till att isolera de grupper och organisationer som försöker exploatera främlingshatet. SOS Racisme och ”Rör inte min kompis” visar att ungdomen inte är så handfallen och passiv som ofta görs gällande. I Frankrike började det med att några invandrarungdomar blev trakasserade och att de och deras kompisar beslöt att gå samman för att göra något åt saken. På samma sätt började det i Sverige genom att en ung SSU-medlem och invandrare blev trakasserade i Södertälje. Det blev den tändande gnistan till att starta ”Rör inte min kompis” även här. Rörelsen har vuxit explosionsartat genom ett aktivt engagemang från samtliga ungdomsförbund utom hittills MUF. SOS Racisme och ”Rör inte min kompis” håller på att organisera en europeisk marsch mot rasism. Ett tåg startar i Helsingfors och ett i Rom. Den 14 december skall de sammanstråla i Paris till en alleuropeisk antirasistisk manifestation. Det är ett initiativ som är värt allt stöd. 200 000 personer har redan valt att ta ställning i Sverige genom att bära knappen ”Rör inte min kompis”. Efterfrågan är så stor att knapparna tar slut i samma ögonblick som de trycks och distribueras. Det är en glädjande utveckling som visar på värdet av samarbete och behovet av ytterligare insatser från partier och ungdomsförbund. Samtidigt innebär det emellertid ett förpliktigande att bära knappen, att låta ord och handling följas åt. Vi måste gemensamt se till att isolera rasistiska organisationer som Skånepartiet. Olof Palme fick inget riktigt svar av Bengt Westerberg i går om hur han ser på den här frågan, men DN påpekar i dag att det faktiskt är fråga om ett direkt samarbete när man gemensamt gör upp om budget och representation i de kommunala nämnderna. Det är oförsvarbart, säger DN. Det skulle vara intressant att höra vad Hadar Cars har att säga om detta. Instämmer han i DN:s bedömning? De här knapparna är, som jag tidigare h sagt, svåra att få tag på, och man förlorar dem snabbt genom vädjanden från människor som man möter. Jag har 349 stycken Rör-inte-min-kompis-knappar, som jag har fått av SSU distriktet i Helsingforss län, och jag kommer att dela ut dem i kammarfoajén alldeles strax. Jag uppmanar riksdagens ledamöter från samtliga partier att stödja sina ungdomsförbund genom att bära knappen och därigenom manifestera vår gemensamma avsky för rasism i alla dess former.

Herr talman! I våra skolor runt om i Sverige skall — enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan — undervisningen bedrivas så, att eleverna fostras till att känna solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer. Det är skolans uppgift att fostra eleverna till att förstå och att känna samhörighet med minoritetsgrupper inom vårt eget land. Skolan måste göra aktiva insatser för att eleverna skall förstå utvecklingsländernas problem och vårt beroende av dessa länder. Denna internationella orientering skall inte ges bara i de samhällsorienterande ämnena utan så långt möjligt i alla ämnen. Allt detta enligt skolans läroplan. För att skolan skall lyckas i detta sitt arbete fordras att rätt signaler också kommer från samhället utanför skolans värld, inte minst då från denna kammare. Fel signal från Sveriges riksdag kan snabbt och effektivt kullkasta skolans fostrande arbete i vad gäller internationell förståelse och solidaritet. En sådan felaktig signal kom från den socialdemokratiska regeringen efter maktskiftet 1982, då man — tillsammans med moderaterna — här i riksdagen fick majoritet för att överge enprocentsmålet. Hösten 1983, bara ett år efter det att den nya regeringen Palme tillträtt, sänktes svenskt bistånd till under 1 20 av bruttonationalinkomsten. Detta var definitivt fel signal till Sveriges skolor, dess elever och lärare, från landets riksdag. Den felaktiga signalens budskap var nämligen att ett av världens rikaste länder — Sverige - inte längre ansåg sig ha råd att avstå 1 26 av sina inkomster till världens fattigaste länder. Ty gjorde vi det, påstod man, skulle de resterande 99 9 inte vara tillräckliga för att betala svenska folkets levnadsstandard. Detta var fel signal. I årets regeringsförklaring har statsminister Olof Palme glädjande nog funnit för gott att rätta till misstaget. Regeringen lovar nu att fortsättningsvis stå fast vid att I 96 av bruttonationalinkomsten skall avsättas för internationellt bistånd. Detta är rätt signal till Sveriges folk. När jag i valrörelsen fått tillfälle att för väljare förklara folkpartiets syn på biståndspolitiken har de påfallande ofta visat sig vara väl insatta i projekt som av en eller annan anledning misslyckats eller som i varje fall inte uppfyllt kraven på svensk effektivitet. Hur ofta nämns t.ex. inte Bai-Bang i dessa diskussioner? Det projektet har verkligen trängt igenom. Jag frågar mig dock: Var finns kunskaperna om alla lyckade projekt och alla goda satsningar? Var finns informationen om hjälpen som kommer fram till svältande och sjuka? När massmedia någon gång i positiva ordalag skildrar lyckade biståndssatsningar — projekt som ofta genomförs i gott samarbete mellan olika typer av hjälporganisationer, exempelvis via frivilliga krafter i ideellt arbetande föreningar, frikyrkornas och svenska kyrkans missionsarbetare, SIDA-arbetare etc. — får vi uppleva de rätta signalerna. Men hur ofta får inte i stället misslyckade projekt oproportionellt stort utrymme. Ideella organisationer har, med sina djupa erfarenheter av biståndsarbete i olika former, lätt att nå ut till de människor som verkligen behöver hjälp. De har ofta en lokal kunskap som gör insatserna effektiva. Deras administration är liten, obyråkratisk och billig. Enskilda medlemmar gör engagerade insatser både på fältet och på hemmaplan. Systemet med ramavtal med de enskilda organisationerna bör utvecklas så, att en större del av det svenska biståndet kan kanaliseras den vägen utan att växande krav ställs på den statliga biståndsadministrationen. Under tiden som vi här i Sverige bekymrar oss om budgetunderskott, marginalskatter, handelsbalans, att leva på sin lön, etc. kämpar miljontals människor ute i världen just nu med att försöka överleva för dagen. Alla lever vi på samma klot men ändå i skilda världar. Låt mig som ett exempel berätta en liten händelse jag upplevde en gång som u-landsarbetare, för att belysa vad jag menar med att vi lever i olika världar. I Zimbabwe — dåvarande Rhodesia — förberedde och deklarerade år 1965 Ian Smith sin ensidiga självständighetsförklaring och bröt därmed med Storbritannien. Via radio och press hade Ian Smith påannonserat ett tal han ämnade hålla till hela nationen kl. 12.00 en viss dag. Just den dagen skulle jag ha en överläggning med en hövding av shonastammen angående uppförandet av en byskola i området. Till saken hör att det rådde stor hungersnöd i landet vid denna tidpunkt på grund av uteblivet regn under flera år. För att inte missa det för den politiska utvecklingen i södra Afrika så viktiga talet tog jag med mig min transistorradio till mötesplatsen med hövdingen ute i bushen. Efter att ha lyssnat på Ian Smiths tal, som förutspådde stor politisk oro och gerillaverksamhet, önskade hövding Mataga, som inte förstod engelska, veta vad det var som jag så intresserat lyssnade på. När jag förklarade vad som hänt uttryckte hövdingen sin besvikelse — inte över den politiska utvecklingen, den tycktes för honom marginell i sammanhanget, utan över att nyheterna inte lovade regn — det livgivande regn alla förgäves väntat på i över två år. Det var för hövdingen och hans folk det allt överskuggande problemet. Vi måste komma ihåg, herr talman, och vara medvetna om de olika världar vi lever i, våra vitt skilda kulturer, när vi diskuterar effektivitet och målsättning med biståndsarbetet. Vi får inte ställa orimliga krav och förväntningar på våra biståndspengar och det hjälparbete som de förmår uträtta. De 99 9; vi själva lägger beslag på kanske inte alltid heller används på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. Kravet på den svenska kronans effektivitet i biståndsarbete får inte ställas högre än kravet på kronan som arbetar här hemma. För att vi skall nå ett så bra resultat som möjligt bör — som jag tidigare påpekat — alltmer av det svenska biståndet kanaliseras genom sedan länge etablerade organisationer, som med sina långa och gedigna erfarenheter väl tar till vara de resurser som ställs till deras förfogande.

Herr talman! Jag tror att de flesta miljöfrågorna i vårt land krymper avsevärt om man sätter in dem i det globala perspektivet. Det är ingen tvekan om att ökenutbredningen framför allt i Afrika är en av vår tids ödesfrågor. Ett av skälen till ökenutbredningen är att behovet av brännved överstiger den naturliga tillväxten. Av den anledningen innehåller det moderata u-hjälpsalternativet kraftiga påslag inom området miljöoch markvård och även livsmedelsbistånd, som kan vara en förutsättning för dessa miljövårdssatsningar. Vi har nyligen genomlevt en valrörelse, där miljöfrågorna spelat en betydande roll, inte alltid i positiv bemärkelse. När valet nu är över kan man ju hoppas att debatterna blir något mer lågmälda och att sakligheten åter sätts i högsätet. Med vår nya miljöminister Ingvar Carlsson borde chanserna till detta ha ökat avsevärt, även om hans insats i radioprogrammet Kanalen i går gav en del frågetecken. Under den gångna treårsperioden har illa genomtänkta utspel från regeringen fått skyla ett svagt handlande på miljöområdet. Man har gjort miljöpolitiska utspel i Nordiska rådet riktade mot England och landets onekligen stora utsläpp av svavel. Syftet med dessa starka utspel tycks ha varit att visa miljöintresse utan förpliktelser från svensk sida. Vi för vår del tror betydligt mer på att i internationella förhandlingar få idén om miljöavgifter accepterad så att de länder som exporterar luftföroreningar också får betala för det och att dessa medel används för att åstadkomma bättre rening. Vårt och andra partiers förslag om detta vann ju riksdagens gillande. Har regeringen tagit några kontakter med andra länder för att effektuera riksdagens beställning? Herr talman! I Västtyskland har man redan infört stimulanser för att få bilköparna att välja avgasrenade bilar. I flera år har vi föreslagit att Sverige skall följa efter Västtyskland, som är det land i Europa som går snabbast fram på detta område. Sverige har här helt i onödan hamnat på efterkälken. Socialdemokraterna röstade i våras t.o.m. mot vårt förslag om skatterabatter på avgasrenade bilar, men förlorade omröstningen i riksdagen. Socialdemokraterna gick under valrörelsen ut med löftet att halvera mängden växtskyddsmedel under en femårsperiod. Thorbjörn Fälldin frågade Olof Palme under gårdagens debatt hur detta löfte skulle uppfyllas, men fick inget svar. Man kan också fråga sig varför regeringen inte ägnat sig åt dessa frågor under mandatperioden. Socialdemokraterna marknadsförde det här löftet genom att koppla användningen av växtskyddsmedel till ökningen av antalet cancerfall i Sverige. En sådan koppling är fullständigt felaktig.

I ökad utsträckning ingår i moderna växtskyddsmedel ämnen som finns i naturen. Doftämnen, s.k. ferromoner, används t.ex. för att locka skadeinsekter till platser där de inte kan göra skada på växande skog. Motsvarande medel kan snart komma fram inom jordbruket. Denna utveckling har åstadkommits på olika sätt. Lantbrukare har valt ofarligare preparat, även om de varit dyrare, helt enkelt för att skydda sig själva och för att få en gröda med mycket låga restsubstansvärden. Debattböcker som Rachel Carsons Tyst vår startade en ny sorts forskning, inriktad på miljövänliga metoder, som redan givit betydande resultat. Framstegen kommer att fortsätta. Vill socialdemokraterna ta bort dessa växtskyddsmedel är det sannolikt att konsumenterna utsätts för större risker än i dag. Varje praktisk odlare vet att en ogräsfri gröda utan svampangrepp är lättorkad och lätt att lagra utan att kvalitetsskador uppkommer. En ogräsbemängd gröda med svampangrepp kan vara svårtorkad och svårlagrad, och den utsätts lätt för mögelskador. Riskerna för människor att konsumera produkter från en sådan gröda kan vara betydligt större än om någon miljondels gram av ett växtskyddsmedel finns kvar i grödorna. Undersökningar visar dessutom att svenskt mjöl inte innehåller några restsubstanser. Cancerkommittén, som tillsattes under en borgerlig regering och lade fram sin rapport hösten 1984, har bl.a. undersökt dessa frågor. Den konstaterar: Rester av olika bekämpningsmedel påträffas mer eller mindre regelbundet, framför allt i importerade livsmedel. Det handlar i dessa fall framför allt om frukt och grönsaker. I dessa livsmedel kan man finna spår av ämnen som sedan lång tid tillbaka är förbjudna i Sverige. Här finns ett område väl värt att rikta det politiska strålkastarljuset på. Cancerkommittén verkar ändå mer orolig över förekomsten av mögelgifter i våra livsmedel. Kommittén skriver: Vissa data tyder dock på att problemet med mögelgifter kan vara mycket mer omfattande än vad de av livsmedelsverket uppgivna analysvärdena utvisar. Halterna av aflatoxin, som är ett cancerframkallande ämne, i några av de brödprov som undersöktes av verket var anmärkningsvärt höga. Man är alltså mer orolig över ämnen som gynnas i grödor som inte behandlats med växtskyddsmedel än över de restsubstanser som finns i svenska grödor. När cancerkommittén gör sin sammanfattande analys av orsakerna till cancersjukdomarna i Sverige kommer restsubstanser från växtskyddsmedel och mögelinnehållet i våra livsmedel ändå inte med i sammanställningen. Den domineras helt av tobaksrökningen, med 5 500 cancerfall om året av totalt ca 35 000, och av kostvanorna, med 10 000 fall. Det är framför allt vår höga fettoch sockerkonsumtion som tycks vara den dominerande orsaken. Det kan ändå finnas skäl att minska kemikalieanvändningen i jordbruket. Det kanske viktigaste är då att skydda de människor som utför sprutningen. Metoder med ökad precision kan tas fram, och sorter med ökad motståndskraft mot sjukdomsangrepp kan utvecklas. Detta skall självfallet uppmuntras, vilket inte sker bäst med ogenomtänkta vallöften utan med hårt utvecklingsarbete. Detta borde kunna finansieras genom de gödselmedelsavgifter som skulle användas till åtgärder av den här typen i stället för att tas ut som en ren skatt. Om lokala politiker fattar beslut om att endast inköpa alternativt odlade produkter till skolor, sjukhus m.m., bör de rimligen också informera elever, föräldrar och patienter om de ökade risker de utsätts för. Produkternas innehåll av mykotoxiner måste anses innebära de största riskerna. Dessa substanser har en mycket hög giftighet. De är cancerogena, kan ge fosterskador och initiera mutationer. De kan också ge mycket svåra skador på inre organ. Mykotoxiner kan under vissa omständigheter bildas av en del växtskadegörare, och angrepp av dessa måste således förebyggas. Det finns ett område där växtskyddsmedel sannolikt bör användas med större ansvar och större återhållsamhet än nu, och det är vår närmiljö, dvs. i våra trädgårdar och i våra hem. Här kan finnas anledning till politisk aktivitet framför allt i upplysningens tjänst. Med detta anförande har jag velat belysa att miljöpolitiken ofta innebär ett besvärligt kryssande mellan skären Skylla och Karybdis. Socialdemokratin tycks ha gått hårt på grund under det kryssandet.

Herr talman! I Expressen förra veckan skroderade en av Staffans stollar, denna gång med socialdemokratisk partibeteckning, följande: ”Vi har ett väldigt miljöintresse inom partiet — sedan flera veckor tillbaka.” Nu väntar vi bara på att den nyutnämnde miljöministern Ingvar Carlsson skall utveckla stollens påstående. Tyvärr får vi inte höra honom göra det nu. På den preliminära talarlista som utdelades i morse var Ingvar Carlsson uppsatt som talare, men han har nu strukit sig, och det beklagar jag verkligen. Vi i folkpartiet har länge drivit kravet på ett miljödepartement. Miljöfrågorna får inte som tidigare sättas på undantag i jordbruksdepartementet, där de ges en styvmoderlig behandling av ett departement med jordbrukets intressen för ögonen. I dagens debatt råder den gamla ordningen, eftersom Ulf Lönnqvist, som är statssekreterare i jordbruksdepartementet, ersätter Ingvar Carlsson på talarlistan. Miljöhänsynen får inte diskuteras i slutskedet av behandlingen av åtgärder och förslag i något av departementen. Vad vi redan kan konstatera är att det inte blir något miljödepartement. I Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur anför socialdemokraterna att skapandet av ett miljödepartement är en ”intern fråga för varje regering”. Socialdemokraterna kan uppenbarligen inte se tillräckliga organisatoriska skäl för att ge miljöfrågorna ett eget departement. Men för att blidka opinionen har man ändå utsett en miljöminister. Samme Ingvar Carlsson, som inför Orwells 1984 fick axla rollen som ”frihetsminister”, blir nu också miljöminister. Det är en politiskt elegant lösning, som dess värre knappast tryggar miljöintressena. Hur vore det att helt enkelt benämna Ingvar Carlsson ”trendminister” och låta den rollen även innefatta ett ansvar som ungdomsminister, med anledning av ungdomsåret? Under valrörelsen tog socialdemokraterna hjälp av Kvinnoförbundet, Broderskapsrörelsen och Ungdomsförbundet för att kunna täcka in de ståndpunkter moderpartiet inte vågade framföra. Det skulle vara intressant att nu efter valet få reda på vilken av de dubbla tungorna som skall tala fortsättningsvis. Det är därför med stort intresse vi i dag skulle vilja lyssna till Ingvar Carlsson i den här debatten. Hur blir det med de ”hårda tagen mot gifter och utsläpp” som valaffischerna aviserade? Så sent som i våras sade socialdemokraterna i denna kammare nej till vårt förslag om en halvering av svavelhalten i eldningsolja. Folkpartiet vill införa ett system med miljöavgifter, vilka kan komplettera strängare gränsvärden för luftoch vattenutsläpp. Det skall inte vara gratis att förorena vår gemensamma miljö. För oss liberaler är marknadsekonomin en viktig förutsättning för ett fritt samhälle. Det är konsumenterna, inte staten, som skall bestämma vad som tillverkas. Det finns ingen motsättning mellan en fri ekonomi och en god miljöpolitik. Den kraftiga miljöförstöringen i Östeuropa och Sovjetunionen bekräftar däremot deras planstyrda ekonomiers totala oförmåga att tackla miljöproblemen. I en fri ekonomi kan vi driva principen ”förorenaren betalar”. Det skall vara den som förstör vår miljö, inte den som drabbas av miljöförstöringen, som betalar vad det kostar. Marknadsekonomins känsliga mekanismer leder till att förorenaren hellre åtgärdar utsläppen och påverkan på miljön än att han fortsätter att betala dyra miljöavgifter. Det skall inte vara gratis att smutsa ner. Företagen får med miljöavgifter en sporre att rena miljöfarliga utsläpp. Renar de inte väljer vi konsumenter andra, billigare varor, som tillverkats så att ingen miljöavgift drabbat dem. Så kan marknadsekonomin användas i konsumenternas — och i miljövårdens tjänst. Självfallet måste vi ha gränsvärden, ingen skall kunna köpa sig fri. Vad det gäller är att få en minskning under nuvarande gränsvärden. Vi kan på detta sätt ”sopa framför egen dörr”. Gör vi det kan vi sedan öka pressen på de länder som exporterar försurande luftutsläpp till vårt land. Det är angeläget att få besked om vilka åtgärder regeringen tänker vidta. Vi i folkpartiet framförde under hösten förslaget att om inte regeringarna i England och Polen tar itu med sina svavelutsläppsproblem och verkligen vidtar åtgärder för att minska föroreningarna skall svenska regeringen stämma Storbritannien och Polen inför den internationella domstolen i Haag för brott mot de mänskliga rättigheterna. Av det svavelnedfall som sker över Sverige beräknas 44 000 ton komma från Storbritannien och 62 000 ton från Polen. Nu ligger ansvaret hos regeringen att det hela följs upp. Vi i folkpartiet anser också att Sverige bör ta initiativ till en internationell luftvårdsfond. Genom en sådan fond kunde hjälp lämnas till europeiska länder som har svårt att på egen hand finansiera åtgärder som ger mindre utsläpp. Herr talman! Insikten om att våra få kvarvarande outbyggda älvar och älvsträckor skall förbli orörda blir större och större i vårt land, dock inte — som det synes — hos herr Palme. Vilka är de älvsträckor som statsminister Palme enligt vad han sade i partiledarutfrågningen före valet kunde tänka sig att bygga ut? Är det Storforsen i Piteälven, Europas största fria vattenfall, som skall tyglas? Eller är det Vindelälvens forsar, Kalixälvens renbetesmarker eller Torne älvs kalvningsland som för alltid skall gå förlorade? Vi har skrämmande exempel från föregående riksmöte, där man genom bifall till en socialdemokratisk motion beslöt att offra Edängeforsen i Mellanljusnan, detta mot en bred folkopinion och det samlade naturvårdsetablissemanget — naturvårdsverket, planverket, fiskeristyrelsen, Vetenskapsakademien, Naturskyddsföreningen m.fl. Folkpartiregeringen avstyrkte hela Edängeprojektet 1979. Men så var det dags igen. Både Edängeforsen och den nedströms belägna Edeforsen försvinner för alltid om beslutet förverkligas. Det är av intresse att gå tillbaka till den dag beslutet om Edänge togs i kammaren. Socialdemokraternas talesman den gången, Oskar Lindkvist, uttalade att socialdemokraterna tvivlade på uppgifterna om det breda motståndet. Detta var förvånande den gången, motståndet var väldokumen terat. Oskar Lindkvist sade också att väljarna hade sin chans att ge sina åsikter till känna den 15 september. Och det har de förvisso gjort. I Ljusdal fick den socialdemokratiske kommunbasen lämna sitt uppdrag. Socialdemokraterna förlorade över 1 000 väljare, 16 20 av valmanskåren, och därmed blev det ny majoritet. Av kommentarerna i samband med Ingvar Carlssons utnämning att döma skulle man kunna dra slutsatsen att hans främsta uppgift var att ”slipa betongen av de socialdemokratiska kommunalråden”. Den betong som skall användas för att för evigt förstöra Mellanljusnan bör över huvud taget inte få se dagens ljus. Låt åter Mellanljusnan tillhöra de skyddade älvarna, låt lagskyddet gälla även denna älv! I en vetenskaplig uppsats har statsvetaren Evert Vedum i Uppsala visat att kampen om älvarna står mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Folkpartiet är det parti som mest konsekvent har drivit skyddet för de outbyggda älvarna, skriver han. Jag vågar lova socialdemokraterna lika hårt motstånd framdeles. Under våren gavs också tillåtelse att leta koppar i Sjauna, Europas största myrområde och en ovärderlig ekologisk nisch. Detta område, som vi i den internationella konventionen om våtmarker har lovat att bevara, lämnar vi ut till exploatering! Folkpartiet vill göra Sjauna till nationalpark. Vi har framställt yrkande härom men röstats ner i denna kammare. Jag skickar nu med frågan till Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska regeringen: Är ni beredda att snabbt ge Sjauna det skydd som det innebär att göra Sjauna till nationalpark? Det återstår att se hur långt det nymornade socialdemokratiska miljöintresset förpliktigar. Vi hoppas av omsorg om de oersättliga naturvärden som vi förfogar över att socialdemokraternas ambitioner räcker längre än de gjort hittills. Av förklarliga skäl har jag givit en negativ bild av svensk miljöoch naturvård. Förklaringen till det är att många försök att nå konstruktiva lösningar har stupat på en allians i denna kammare mellan socialdemokrater och moderater. Utvecklingen kan bli en annan om socialdemokraterna verkligen menar allvar med sitt tal om miljöintresse. Jag vill ge Ingvar Carlsson lästips från förra årets tryck från riksmötet. I våra motioner finns yrkanden, i kammarens protokoll finns reservationer till förmån för krav som skulle ge en bättre miljöoch naturvård i detta land. Jag slutar med fyra punkter där jag tycker att vi borde få ett snabbt svar av den nye miljöministern: Vill socialdemokraterna nu ansluta sig till ett införande av skärpta avgasreningskrav för bilar redan från 1987? Vill regeringen agera kraftfullt för att övertyga den engelska regeringen om hur allvarligt vi i Sverige ser på dess totala brist på åtgärder för att minska sina förorenande industriutsläpp — och om inget gensvar ges stämma länder som Storbritannien och Polen inför den internationella domstolen i Haag för brott mot de mänskliga rättigheterna? Kan socialdemokraterna ge ett definitivt löfte att det blir en omprövning inom det socialdemokratiska partiet som garanterar skydd för våra fyra outbyggda älvar och andra skyddsvärda älvsträckor?

Innan nästa talare får ordet vill jag rikta kammarens uppmärksamhet på att meddelande om kvällsplenum nu har anslagits.